Herr talman! Maria Stenberg har frågat näringsministern på vilket sätt statsrådet och regeringen avser att stödja uppbyggnaden av ett nordligt hästcentrum i Boden. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på interpellationen. Först och främst vill jag säga att hästverksamheter och hästföretag är en viktig del av landsbygdens och regionernas utveckling i Sverige, inte minst i de norra delarna av landet. Hästen har en stor social, kulturell och ekonomisk betydelse i samhället, precis som Maria Stenberg påpekar. Uppskattningsvis har en tredjedel av den svenska befolkningen kontakt med hästar och olika verksamheter relaterade till hästar. Hästnäringen är också en samhällsekonomisk resurs, och sektorn omsätter i storleksordningen 20-30 miljarder kronor om året. Det är betydelsefullt för Sverige att sektorn har goda förutsättningar att utvecklas. Därför ser jag med glädje att satsningar och initiativ kommer i gång runt om i landet. Regeringen arbetar för att skapa förutsättningar för fler jobb och växande företag i Sverige - i alla delar av landet, i städer och på landsbygden. Det finns flera program och insatser för att främja företagande och utveckling. Inom mitt område är landsbygdsprogrammet ett viktigt och omfattande verktyg som innehåller åtgärder för att främja konkurrenskraft, tillväxt och utveckling på landsbygden, bland annat för hästföretag. Ett annat exempel är strukturfondsprogrammen för regional konkurrenskraft och sysselsättning. Strukturfondsprogrammen omfattar resurser som främjar tillväxt och utveckling i alla delar av Sverige med extra tilldelning av medel till de nordligaste länen. Det ska vara roligt, enkelt och lönsamt att driva företag i Sverige. Att driva företag ska vara lika självklart som att vara anställd. Vi arbetar aktivt med att främja ett dynamiskt och innovativt näringsliv genom att utforma spelregler och ramvillkor så att start och utveckling av företag främjas. Särskilda insatser för hästföretagen har också genomförts. Jordbruksverket fick under fem års tid, 2006-2010, 6 miljoner kronor per år för att främja ett livskraftigt hästföretagande. Prioriterade områden inom satsningen var till exempel turistverksamhet inom hästsektorn, arbetsmiljöarbete, företagsutveckling och regionala former för samarbete. Landsbygdsdepartementet har sedan 2004 en samarbetsgrupp inom hästområdet med deltagare från ett tjugotal organisationer och myndigheter. Gruppens senaste möte hade temat Hästen i samhället, med frågor med koppling till bland annat kommunal planering och hästnära boende på dagordningen. Jag välkomnar initiativ som bidrar till att stärka hästsektorn och landsbygdens utveckling. Regeringen erbjuder, som jag har beskrivit, flera olika insatser som främjar företagandet och näringslivet runt om i landet. Däremot kan jag som statsråd inte kommentera enskilda ärenden eller satsningar.

Herr talman! Jag tackar landsbygdsminister Erlandsson för svaret, även om det hade varit intressant att få debattera hästnäringen i Boden med näringsminister Lööf utifrån perspektivet företagandets förutsättningar inom hästnäringen. Men jag ser fram emot denna debatt också. Nåväl - man kan konstatera att Bodens kommun är intressant ur flera perspektiv. Men kommunen kanske inte är mest känd för sina hästar, utan det är nog Bodens garnison som dyker upp när man tänker på Boden. Jag tror att man tänker: Just det, Boden är ju en gammal anrik försvarsstad. Faktum är att Boden är den kommun i Norrbotten som har flest hästar räknat per invånare. Det har säkert att göra med att Peabtravet finns där. Det är Sveriges nordligaste travbana, och där hålls ett 30-tal tävlingar per år. Jag har även sett en siffra som berättar att det finns ungefär 2 500 norrbottensägda travhästar. Av dem är ca 300 tränade av så kallade proffstränare. Det är inte fy skam för en nordlig travbana som ligger långt uppe i norra delen av Sverige! Runt omkring Boden finns det också ett stort antal travhästar som är tränade av amatörer. Det hänger naturligtvis ihop med Peabtravet. Hästnäringen är intressant ur flera perspektiv. När man tänker på hästar tänker man säkert på alla dessa ridskolor som finns runt om i Sverige. I Norrbotten finns en ridskola i varenda kommun. Ridklubbarna tar ett stort ansvar för de, framför allt unga, flickor som har en dröm om en häst. De gör ett fantastiskt socialt arbete i och med att de tar hand om unga flickor som tillbringar många timmar i ridstallen. Jag tror att det sammantaget finns ungefär 1 000 ridhästar i Norrbotten. Det finns ungefär 14 000 hästar i Norrbotten och Västerbotten - för att titta på de två nordligaste länen. Hästar är alltså en viktig del av Norrbotten, och de är det naturligtvis för Boden. Bodens kommun har varit en framsynt kommun. De har försökt ta ett helhetsgrepp. Det är detta min interpellation handlar om: ett samlat grepp om hästnäringen i Boden. Man försöker nu bygga upp ett nordligt hästcentrum där man har den friska hästen i fokus. Min interpellation kan därför vara intressant i och med de senaste dagarnas debatter, som handlar om hästar och hästkött. Detta säger i alla fall en hel del om att Bodens kommun har satt den friska hästen i centrum och därmed också vill skapa ett centrum där det ska finnas en duktig kader med veterinärer som kan ta sig an de hästar som har skador. Även om vi vill att hästar ska vara friska djur så är inte alla hästar friska. När man håller på med hästar i norra delen av Sverige innebär det att man får långa transporter när det gäller skador. Därför är det så viktigt att man kan skapa ett nordligt hästcentrum i Boden. Hästcentrumet är intressant på flera sätt. För två dagar sedan, tror jag att det var, arrangerades ett seminarium som handlade om nyföretagande: Våga satsa på din dröm! Seminariet hölls i den byggnad där det handlar om hästcentrumet i Boden. Man försöker uppmuntra framför allt kvinnligt företagande när det gäller det som finns runt hästar. Jag kan bli lite bekymrad, eller jag skulle åtminstone vilja att jordbruksministern utvecklar varför han i sitt svar till mig så tydligt säger att han inte vill kommentera enskilda satsningar som ett nordligt hästcentrum i Boden.

Herr talman! Jag skulle vilja säga några ord om hästnäringen. Jag kommer från Östergötland, och jag vet att landsbygdsministern ska åka till Vreta Kluster framöver och träffa vårt regionala utvecklingscenter när det gäller landsbygdsutveckling och annat. I Östergötland har vi börjat med ett nätverk för hästnäringen i allra högsta grad. Vi hade en uppstartskonferens härförleden med flera aktörer, bland andra företrädare för ministerns eget departement som berättade om hur man jobbar i arbetsgruppen. Jag tycker att det känns ganska lovande. Jag var själv med på konferensen och fick en redovisning av detta. Jag tror inte att man ska underskatta hästnäringen. Det är en växande sektor. Maria Stenberg uttryckte mycket bra hur utvecklingen ser ut där. Ministern kommenterade detta med boende och hästar. Det ska säkert inte underskattas. Man vill gärna ha hästen uppstallad i närheten av ett boende. I dag ligger ridskolorna ofta ganska ocentralt i våra städer. Jag tror att man bör fundera på den utvecklingen i framtiden. I Östergötland blev vi ganska överraskade av hur många personer som var sysselsatta i hästnäringen och framför allt av hur mycket verksamhet som är kopplad till den. Det gäller alltifrån travverksamhet och veterinärer till foder, stallplatser och annat. Det är ett mycket lovvärt initiativ från Maria Stenberg att debattera den här frågan. Den är i allra högsta grad en angelägenhet för hela landet.

Herr talman! Jag blev först lite orolig när Maria Stenberg började sin beskrivning och sade att Boden var mest känt för försvaret. Så kanske det är, men utan Försvarsmakten hade vi inte haft några hästar i Boden. De behövdes för att bygga fästningen. Förbanden var hästanspända. Hästarna har nu lämnat Försvarsmakten och är civila, och jag tror att de trivs bättre nu än då. Jag tycker att det arbete som har skett i Boden har varit oerhört framgångsrikt, framför allt därför att kraften har kommit underifrån. Den har kommit från dem som är aktiva som näringsidkare, från travtränare, från travet, från ridskolor och från enskilda hästägare. De har satt i gång den här processen och fått lokalt politiskt stöd. Det är så processer ska se ut om de fungerar bra. Sedan har man kopplat på och fått stöd från landsbygdsprogrammet och EU:s strukturfonder. Det är jättebra. För att detta ska bli bättre behövs det ett värdekedjetänk. Man måste tänka på allt från foder och veterinärer till hur stallar och hästhotell ska se ut och hur man får en kompetensförsörjning inom branschen. Det måste finnas välutbildad personal som kan sko hästar och sköta om hästar. Hästen måste också placeras i ett annat sammanhang. Det gäller till exempel hästens roll i ledarskapsutbildningar. En nyutkommen doktorsavhandling på LTU visar att den kan vara betydande. Det gäller också hästens roll i besöksnäringen. Det finns vissa embryon till detta, men det måste lokala företagare ta tag i. Jag tycker att Boden är ett jättegott exempel som kan tjäna som föredöme i det här fallet.
Herr talman! Jag tycker att vi i den här debatten kan vara överens om att hästen är en viktig resurs i vårt samhälle. Den skapar möjligheter för jobb och tillväxt i landsbygdsområden men också i större och mindre samhällsbildningar. Jag tycker att hästen även ska värderas för att den många gånger håller våra landskap öppna och bidrar till en biologisk mångfald. Hästen kan dessutom binda ihop stad och land. Jag tycker att hästen är ett utmärkt exempel på hur generationer kan byggas samman. Det finns få verksamheter där såväl ung som lite äldre kan bedriva aktiviteter och till och med tävla mot varandra och med varandra på lika villkor. Kvinnor och män kan bedriva aktiviteter tillsammans på lika villkor. Det är inte många verksamheter som kan visa upp en sådan mångfald av nyttigheter till gagn för vårt samhälle. Det är just detta som är skälet till att hästföretag kan ta del av landsbygdsprogrammets stöd och ersättningar. Det kan till exempel handla om miljöersättningar för betesmarker och grundläggande miljöersättningar för vallodling. Hästföretag och hästrelaterade projekt kan också ta del av olika företags och projektstöd som kan sökas och fås på samma villkor som för andra företag inom landsbygdsprogrammets ram. Samma sak gäller de strukturfonder som vi har möjligheter att ta del av i vårt land. När det gäller landsbygdsprogrammet såväl som strukturfonderna vill jag berömma ansvariga myndigheter som inom sina väggar har möjligheter att dela ut stöd och ersättningar av olika slag. Skälet till det är att jag tycker att de har varit mycket aktiva med att informera och väcka intresse för de möjligheter som finns både i landsbygdsprogrammet och i olika strukturfonder till gagn för olika typer av företag, inkluderande hästföretag och omkringliggande näringar och verksamheter. Vad beträffar sakfrågan måste jag emellertid upprepa det jag sade i mitt första inlägg, nämligen att lagstiftningen, som den är utformad i vårt land, inte medger att jag ger preferenser för en specifik ort eller ett specifikt projekt. I så fall lär jag hamna hos ett av riksdagens utskott, och det vill jag helst inte.

Herr talman! Jag har full respekt för att landsbygdsministern inte kan peka ut Boden som en plats som skulle vara speciellt lämplig. Men om det skulle finnas en nationell strategi för en sammanhållen hästpolitik skulle landsbygdsministern kanske kunna konstatera att vi ska ha ett nordligt hästcentrum. Sedan skulle man kunna diskutera om det ska ligga i Boden eller inte. Jag är lite imponerad av Bodens kommun som har tagit ett samlat grepp om hästnäringen. De har tydligt pekat ut att hästen är en viktig del i samhället. Jag vet att de bland annat har planerat för ett hästnära boende. De har sett att det finns människor som kanske vill flytta in till Boden på grund av att det finns en miljö som är ytterst lämplig om man vill leva och bo nära sina hästar. När jag besökte Bodens hästcentrum blev jag otroligt imponerad. De har också samlat ett politiskt fokus i Boden på att detta är en viktig näring. Det skapar nya arbetstillfällen. Jag träffade nyföretagare som höll på med saker inom hästnäringen som jag inte ens visste fanns. Det är detta som är så spännande inom näringspolitiken. Om politiken har fokus på detta och sätter det högt på agendan kan det faktiskt hända rätt fantastiska saker. Det nyföretagande och den spännande utveckling som sker i Boden förtjänar inte bara respekt från den här kammaren där vi debatterar detta utan även ett nationellt fokus på detta. Det är viktigt att också den norra delen av Sverige har tillgång till ett hästcentrum som underlättar för nyföretagande. Där kan man skaffa sig ny kunskap om vad hästar behöver, foder och så vidare. Jag tror fortfarande att det krävs att man har ett nationellt politiskt fokus på näringen. Jag läste att landsbygdsministern hade haft en tidigare interpellationsdebatt i ämnet, men då handlade det om den statliga satsningen på hästforskningen. Av interpellationssvaret förstod jag att den togs bort i budgetpropositionen 2012. Jag ska i rimlighetens namn erkänna att jag inte är till hundra procent uppdaterad på just den budgetposten, men det känns lite grann som om hästnäringen, hästforskningen, ridsporten och travsporten är en ganska liten del. Den skulle kanske ha behövt speciella forskningssatsningar som kunde ha utvecklats i nya företagsidéer och nya rön. Jag skulle bli glad om landsbygdsministern skulle kunna berätta för mig och den här kammaren om jag har missat att man återigen har riktat fokus när det gäller forskningsanslagen till just hästnäringen. Jag är fullständigt övertygad om att hästnäringen inte har nått sin fulla potential, i alla fall inte i Norrbotten. Jag bor inte i Boden utan i Arjeplog, och jag har inte ens en travbana där, men det finns otroligt mycket mer att göra. Har man haft häst, ägt häst och hållit på med hästar i hela sitt liv har man ett lite speciellt intresse för just den näringsgrenen. Det här med att ha ett speciellt forskningsanslag för en ganska begränsad näringsgren skulle faktiskt kunna innebära att man får ut mycket mer företagande ur den satsningen. Om du kunde kommentera det skulle jag vara glad.

Herr talman! Låt mig kommentera den frågeställning som framfördes genom att säga att Landsbygdsdepartementet under gångna höst fört en dialog med Formas om hästnäringen och dess behov av forskningsresurser. Den dialogen har dessutom utvecklats, och det har också förts dialog med näringen och näringens representanter. Detta har utmynnat i att i det regleringsbrev som Formas har fått, och som alla myndigheter och institutioner får, är 3 miljoner kronor öronmärkta för ett hästforskningsprojekt som ska samfinansieras med hästnäringen genom en stiftelse som är benämnd Stiftelsen Hästforskning. Låt mig därtill, herr talman, säga att hästen finns inom många politikområden. Det är ett av skälen till att regeringen sedan flera år tillbaka har försökt att samla ihop näringen och näringens representanter men också representanter från andra departementskanslier än Landsbygdsdepartementets kansli i en samverkansgrupp. Där kan man diskutera och föra den här näringen framåt för att få fler verksamheter, fler sysselsatta och fler som kan få känna glädje av att ägna sig åt hästverksamhet. Detta har bland annat resulterat i att hästen är omnämnd i den landsbygdstrategi som regeringen har presenterat och som om minnet inte sviker mig också presenterades i en skrivelse till riksdagen 2009. Jag tycker att vi från regeringens sida värderar hästen på det sätt som den ska värderas, det vill säga högt, av skäl som jag tidigare har redogjort för, nämligen att den är viktig för landsbygden, för såväl kvinnor som män och för den som är ung likväl för den som är lite äldre. I företagssammanhang kan den betyda mycket för såväl större som lite mindre orter.

Herr talman! För cirka tolv år sedan - tiden går fort när man har roligt - kallade den dåvarande socialdemokratiska jordbruksministern en särskild utredare som hade till uppgift att lämna förslag till en sammanhållen hästpolitik. Jag har läst delar av utredningen, och jag måste säga att det var ett gediget jobb som den utredaren gjorde. Utredningen tog utgångspunkt i hästen och hästnäringen, i forskning och i fritidssysselsättning - det var en gedigen och stor utredning och många områden belystes. Utredaren lade även fram en hel del förslag som var intressanta. En sak som hon konstaterade var att hästhållningsområdet består av många olika delar som, precis som landsbygdsministern säger, berör många olika departement. Därför skulle det vara intressant om det fanns en sammanhållen svensk hästpolitik. Hade man det kanske man också skulle ha modet att kunna säga att det är klart att kompetens i den här näringen ska finnas över hela landet, och då skulle Bodens kommun kunna vara ett alldeles utmärkt ställe att samla kompetens på, inte bara när det gäller näringslivets utveckling inom hästnäringen utan också när det gäller veterinärer. När man bor i norra delen av Sverige vet man att man har långa avstånd till allting, och påfrestningarna för hästägare och hästar som är skadade är ganska stora om de måste vända sig till en veterinärklinik antingen i Finland eller i södra Sverige. Visionen om en sammanhållen svensk hästpolitik skulle vara rätt intressant att höra mer om.
Herr talman! Låt mig först tacka för interpellationen. Jag tycker att det är roligt och intressant att diskutera näringar och verksamheter som under många, många år har intresserat mig personligen. Jag minns väl den i det senaste inlägget omnämnda hästpolitiska utredningen som jag var en del av, fast då i en väldigt annorlunda kapacitet. Den har resulterat i att vi i dag har utbildningar på hästområdet på ett sätt som inte fanns tidigare. De finns spridda, förhållandevis väl, över vårt land. Det handlar om utbildningar på Flyinge i Skåne, vid Strömsholm i Västmanland och vid Wången i Jämtland. Det handlar också om utbildningar till exempel på hovslagarsidan där det finns behov i skilda delar av landet. Allt emanerar från den utredningen. Ett av de andra resultaten av den utredningen är att vi har en samverkansgrupp där många politikområden representerade av flera olika departement möter näringen och näringens representanter. De är många gånger organiserade, och 20-talet representanter i den samverkansgruppen möter alltså mitt departement och dess medarbetare frekvent för att vi ska kunna utveckla den här verksamheten i alla delar av vårt land till gagn för orter och regioner och framför allt för människor.